Fru talman! Hannes Hervieu har frågat mig om jag och regeringen har tillräckligt stor kunskap om hur den organiserade kriminaliteten utnyttjar den ansträngda situationen för landets företagare. Vidare har han frågat mig om jag avser att vidta särskilda åtgärder för att förhindra att den organiserade brottsligheten utnyttjar enskilda företagare som drabbats hårt under krisen och om jag avser att vidta åtgärder som kan skydda enskilda företagare som riskerar att utnyttjas. Regeringen har vidtagit en rad omfattande åtgärder för att mildra den ansträngda situation som coronapandemin medfört för landets företagare. Dessa åtgärder bidrar till att minska företagens sårbarhet för organiserad brottslighet. Som exempel kan nämnas korttidspermittering och omställningsstöd. Inom ramen för dessa åtgärder har mer än 37 miljarder kronor utbetalats hittills. En annan viktig åtgärd för att stötta företag genom krisen är anstånd med skatteinbetalningar. Fram till mitten av januari har 39 miljarder kronor medgetts i anstånd. Ytterligare åtgärder inkluderar tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och ett särskilt regelverk för ersättning för sjuklönekostnader. Det särskilda regelverket för att ersätta arbetsgivares sjuklönekostnader innebar att cirka 20 miljarder kronor tillfördes 2020. Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottlighet är också viktigt för att komma åt brottsligheten. Arbetet har pågått i över tio år och redovisas regelbundet till regeringen. Myndigheterna beskriver bland annat hur kriminella nätverk ägnar sig åt näringsverksamhet, och genom att åsidosätta lagar och regler missbrukas de skattefinansierade välfärdssystemen och snedvrids konkurrensen. I juni 2020 fattade regeringen beslut om uppdrag till de tolv myndigheter som deltar i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet om att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Företag kan även användas i kriminella sammanhang som för penningtvätt och bedrägerier. I syfte att försvåra för kriminella att använda företag som brottsverktyg fick Bolagsverket 2018 bland annat i uppdrag av regeringen att redovisa sitt förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet och möjliga åtgärder för att i ökad utsträckning förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet. Vid sidan av arbetet med 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet och andra reformer för ökad trygghet pågår den största utbyggnaden av polisen någonsin i Sverige. Polismyndigheten ska 2024 ha 10 000 fler anställda än 2016, och vi är på god väg. Polismyndigheten har aldrig tidigare haft fler anställda. I syfte att skapa ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete som involverar hela samhället har regeringen tagit fram det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott. Näringslivet och företagen spelar på flera sätt en betydelsefull roll i det brottsförebyggande arbetet. Enskilda företagare är därmed viktiga aktörer i arbetet mot kriminalitet och otrygghet. Regeringen följer utvecklingen noga. I samband med detta har jag också efterfrågat Polismyndighetens bild av läget.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. De kriminella gängen permitterar inte sina medlemmar. De börjar inte jobba hemifrån eller skjuter varandra över Skype. När vi tar på oss munskydden tar de inte av sig de skottsäkrarna västarna. De som bryter mot samhällets mest grundläggande normer - att leva ett hederligt liv, att inte skada andra och att inte se människor som offer utan medmänniskor - bryr sig inte om att vi är i kris. De förhåller sig inte till pandemin som alla vi andra. Tvärtom har krisen gett dem styrka. Vi tar del av hur den organiserade brottsligheten just nu utsätter företag som har det särskilt svårt för påtryckningar. Inom exempelvis restaurangbranschen handlar det om att försöka överta verksamheter eller, när stöden dröjer, erbjuda snabba lån med förmodligen både hög ränta och hård kontroll som följd. Egoism, makthunger och våldskapital använder de just nu för att klämma åt de företag som har det svårt. Fru talman! Det är en perfekt storm. Företagen går på knäna samtidigt som de kriminella gängen har starka ekonomiska resurser. Det berättade en person med god insyn i dessa frågor för mig i går när vi talades vid inför denna debatt. Denna perfekta storm använder de kriminella just nu för att få kraft framåt, och samhället måste svara. En del av de insatser som justitieministern hänvisar till är bra, och Centerpartiet har varit med om att ta fram dessa. Men i dag handlar det om företagens situation här och nu. Det pilotprojekt som regeringen initierat välkomnar vi; det är bra. Men i den skrivelse som regeringen tagit fram inför detta projekt står det inget om dagens särskilda situation, trots att skrivelsen togs fram mitt under pandemin. Det står inget om pandemins påverkan på företagen just nu. Som jag har förstått det - justitieministern får gärna rätta mig om jag har missuppfattat - går projektet bland annat ut på att uppsöka näringsverksamheter som man redan i dag vet är påverkade av organiserad brottslighet. Det är givetvis bra, och vi välkomnar som sagt det. Det fångar dock inte hela bilden. Det fångar inte att kriminella gäng här och nu approcherar exempelvis krogar för att försöka ta över deras verksamheter. När ett kriminellt gäng tar över en krog eller en annan verksamhet har en hederlig företagare redan slagits ut. Pilotprojektet är mycket välkommet men tar inte hänsyn till den exceptionella situation vi just nu befinner oss i. Fru talman! Det var också därför justitieutskottet i förmiddags, på Centerpartiets initiativ, beslöt sig för att bjuda in justitieministern till utskottet för att vidare diskutera denna allvarliga situation. Centerpartiet har också drivit på justitieministern att inhämta mer information av polisen, vilket också är välkommet. Fru talman! Det kan givetvis vara så att justitieministern har haft dialog med enskilda företagare om detta. Han kanske har suttit ned med företagare som har mött den organiserade brottsligheten vid sina bardiskar och i sina matsalar. Så om justitieministern anser att vi överdriver problemet är min uppmaning till justitieministern: Tala! Lugna oss! Men om justitieministern inte har suttit ned med dessa företagare är min uppmaning i stället: Lyssna! Ta del av deras berättelser! Fru talman! Min fråga var inte vad justitieministern och regeringen bland annat tillsammans med Centerpartiet har gjort under de senaste åren och åren före det utan vad regeringen och justitieministern planerar att göra efter denna debatt, i morgon, nästa vecka och framåt.
Fru talman! Jag påstår nog att pilotprojektet visst tar hänsyn till situationen just nu. Ett sådant här projekt bedrivs ju inte i ett vakuum utan tar såklart hänsyn till vad som sker här och nu. Det var bra att man drog igång det under förra året för att ha en bevakning av just denna frågeställning och kanske öka intensiteten i brottsbekämpningen riktad mot de kriminella gängen. Hannes Hervieu har förstås rätt i sin grundläggande frågeställning. Dessa kriminella är som gamar och utnyttjar andras trångmål för egen vinning, och givetvis finns det en risk att de förstärker sin verksamhet i detta läge. Det är därför bra att Hannes Hervieu uppmärksammar detta. Jag vill säga att vi som ett resultat av interpellationen tog kontakt med Noa, Nationella operativa avdelningen, inom Polismyndigheten för att höra deras bedömning, också när det gäller det konkreta exempel i Östergötland som nämns i interpellationen. Bedömningen från Noas underrättelseavdelning är att problemet funnits länge men att man trots allt, så här långt, inte kan se någon ökande trend. Det är beskedet från Noa. Skrivningen i rapporten från Östergötland handlade om ett enstaka fall i Linköping där omständigheterna var oklara. Så långt Noa, alltså. Icke desto mindre finns problemet, och det har funnits länge. Det är bakgrunden till att vi drog igång den särskilda pilotverksamheten. Jag tycker att det ligger mycket i det som Hannes Hervieu säger, att det finns en risk att problemet växer och blir större ju längre den ekonomiska krisen pågår. Det ska man ta på allvar, fru talman, men det kan bara angripas på två sätt. Det ena är med ökad intensitet i brottsbekämpningen. Här vill jag erinra om allt vi har gjort under de senaste åren. Vi har förstärkt de brottsbekämpande myndigheterna avsevärt sedan vi tillträdde. Polisen har mer pengar än de någonsin haft tidigare. Vi utbildar nu tre gånger så många poliser som alliansregeringen gjorde på sin tid. Vi har just nu faktiskt fler poliser i Sverige än vad vi någonsin har haft. Vi startade två nya polisutbildningar, en i Malmö och en i Borås. De första kullarna från dessa två utbildningar gick ut häromdagen, och man fortsätter efter hand att öka antalet anställda i myndigheten för att nå upp till de mål vi har satt upp. Vi har dessutom skärpt ett stort antal straff, varav en del har bäring just här. Till exempel skärpte vi straffen för grovt olaga hot under den förra mandatperioden. Vi skärpte straffen för grov utpressning, också under den förra mandatperioden. Detta är exempel på just sådana brott som näringsidkare kan utsättas för av de kriminella gängen och där vi har skärpt synen. Polisen har fått nya verktyg. Senast var det hemlig dataavläsning som gör det lättare att följa kommunikationen mellan de kriminella gängen. Och vi ökar som sagt antalet polisanställda generellt sett och är redan halvvägs mot det mål vi har satt upp om 10 000 fler anställda fram till 2024. Det är det ena sättet, det vill säga att öka intensiteten i brottsbekämpningen. Det andra sättet handlar om att se till att företagen ges ekonomiskt stöd så att de inte riskerar att hamna i ekonomiska besvärligheter som de kriminella sedan kan utnyttja. Där har vi gått in med historiskt stora satsningar till näringslivet. Om man räknar ihop dessa, både uppskjutna skatter och direkta stöd, blir det nästan 100 miljarder kronor i stöd, just för att företagen ska kunna klara av situationen. Detta kommer vi naturligtvis att få fortsätta med så länge krisen pågår. Där har vi ett samarbete med Centerpartiet kring den ekonomiska politiken, och jag ser fram emot att kunna fortsätta med det.
Fru talman! Jag tror att det generellt kanske behövs en lite mer ödmjuk inställning i politiken. En övertygelse om att allt man gör är bra och att det som alla andra har gjort innan inte har varit tillräckligt bra är inte nödvändigtvis det som tar politikutvecklingen framåt. Övertygelsen om den egna perfektionen gör politiken sämre, men nyfikenheten och ödmjukheten att vilja ompröva och se andras förslag gör den bättre. När Morgan Johansson tar upp alliansregeringen, vilket sker i var och varannan debatt om trygghet, tänker jag på min lille son där hemma. Han är fyra månader och har inte börjat tala ännu, men jag hoppas att det första ordet blir mamma eller pappa. Jag känner mig rätt övertygad om att Morgan Johanssons första ord som barn var Alliansen. Fru talman! En boxningsmatch avslutas om en av boxarna lyckas knocka den andra, men så fungerar det inte i kriminalpolitiken. Det finns inte en reform eller ett slag som kommer att slå ut den organiserade brottsligheten, vilket jag vet att justitieministern känner väl till. Däremot pågår rond efter rond med olika förutsättningar. Jag upplever fortfarande inte, fru talman, att justitieministern helt tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som nu gäller. Det är glädjande att Noa säger att de inte ser en kraftig ökning, men det är också helt uppenbart, både via medierapportering och via de enskilda samtal som jag och andra har haft med företagare, att det förekommer problem. Framför allt, som justitieministern själv var inne på, ökar utsattheten just nu, och då gäller det att ha beredskap. Justitieministern lyfte upp de stöd som bland andra Centerpartiet har varit med och kämpat för att driva fram. Dessa är i mångt och mycket bra, men även här behöver vi vara ödmjuka och se att situationen är fortsatt svår. Ett perspektiv som har lyfts upp i de diskussioner som jag haft inför denna debatt är att många av de kriminella nätverken riktar in sig på de relativt nystartade krogarna, som inte har samma rätt att ta del av stöden. Här tror jag att det är viktigt att fortsätta att vara ödmjuk och att fortsätta se vad det är för nya lösningar som vi kan behöva hitta. För att återgå till min boxningsliknelse: Det behövs både den styrka som Ingemar Johansson hade i sin tungviktsboxning, i form av de reformer som justitieministern nämnde, men också den snabbhet som Muhammad Ali hade i sitt fotarbete. Det är denna snabbhet som jag saknar i justitieministerns svar. Fru talman! Jag vill bara kort återge ytterligare en diskussion som jag hade med en företagare inför denna debatt. Det är en näringsidkare som har markerat mot de kriminella gängen i sitt område. "De stirrade på mig", sa han. Sedan gick de in i hans butik och sa till honom: "Vi kommer att elda ned din butik. Vi kommer att våldta din fru. Vi kommer att misshandla din son." De spottade honom i ansiktet och gick därifrån. Sedan väntade de utanför på parkeringen. Han berättade hur de hade stenkoll på honom och exakt hur han rörde sig. Gängets ledare besökte butiken och förklarade att han självfallet kunde garantera att ingenting skulle hända så länge butiksägaren inte talade med polisen. Jag har lovat att återkomma till denna företagare efter debatten. Min fråga till justitieministern, fru talman, är därför: Vad ska jag hälsa honom?
Fru talman! Jag tycker att Hannes Hervieu kan hälsa honom att vi kommer att fortsätta att sätta av de resurser som behövs för att förstärka brottsbekämpningen. Vi kommer också att fortsätta att skärpa straffen riktade mot just den typen av gängkriminella. Vi har redan gjort det för grov utpressning och grovt olaga hot, som det kan ha varit i fallet i fråga. Vi kommer att fortsätta under denna mandatperiod att skärpa straffen för gängrelaterade brott. Vi har en särskild utredare, Anders Perklev, som nu ser över just den sidan, och vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att bura in dessa individer, som naturligtvis inte ska gå lösa på gatorna. Vi ser nu en effekt av det som vi gjorde under den förra mandatperioden, när vi förstärkte polisen, förstärkte åklagarverksamheten, skärpte straffen, ökade kameraövervakningen och helt enkelt såg till att öka de verktyg som polisen har till sitt förfogande. Detta ser jag nu, inte minst i kriminalvården, där vi fyller upp både häkten och anstalter. Vi har 1 000 fler frihetsberövade nu än vad vi hade för två år sedan. Detta är en effekt av att brottsbekämpningen har kommit igång. Vi har 100 procents beläggning både i häkten och på anstalter, och vi får bygga ut dem. Folk som tidigare sprang runt med vapen på stan sitter nu i stället i buren därför att vi skärpte straffen för de grova vapenbrotten. Om man går hemifrån nu med ett vapen som man inte har rätt till och polisen tar en är risken stor att man inte kommer hem igen på åtminstone två år. Så var det inte före 2018, utan då släpptes man ut på gatan igen, ibland samma dag eller kanske dagen efter att man blivit förhörd. Nu sitter alltså en stor mängd av de grovt kriminella som tidigare sprang runt på gatorna i buren. Det finns inga genvägar i detta. Det handlar om att nöta dag ut och dag in och ta dessa individer en efter en. Jag kan försäkra både Hannes Hervieu och den företagare som han har pratat med att vår inställning är att vi kommer att fortsätta att se till att de brottsbekämpande myndigheterna har de resurser och verktyg som de behöver för att kunna ingripa mot de kriminella kretsarna. Det kan jag garantera. Det var den delen. Sedan tror jag att hela frågan om stöd till näringslivet är relevant för att kunna förebygga. Det är därför jag tar upp det i mitt svar. Det är klart att det har haft stor betydelse att vi nu har gått in med 100 miljarder till näringslivet i form av direkta stöd och uppskjutna skatter. Jag tycker att man ska komma ihåg att skälet till att vi kan göra det är att vi har välskötta statsfinanser i botten. Under den förra mandatperioden amorterade vi av statsskulden med 130 miljarder kronor, och vi gick in i denna mandatperiod med den lägsta statsskulden sedan 1977. Det är alltså den framgångsrika ekonomiska politiken under den förra mandatperioden som har gjort att Sverige nu har ekonomiska muskler. När vi gick in i krisen hade vi bland de starkaste statsfinanserna i EU, och detta gör att vi har de ekonomiska muskler som behövs för att klara av en sådan här situation. Jag tycker att det är en lärdom att om man lägger undan pengar under de goda åren kan man använda dem under de dåliga åren. Då använder vi dem nu bland annat till att stödja näringslivet, så att man kan klara sig igenom denna kris så bra som möjligt. Och Sverige är ett land som har bättre förutsättningar än många andra länder. Detta tycker jag trots allt är en lärdom, det vill säga att den framgångsrika ekonomiska politik som vi bedrev under förra mandatperioden nu har gett oss precis det utrymme som vi behöver ha för att se till att stötta både näringsliv och löntagare genom denna kris.
Fru talman! Det är givetvis glädjande att justitieministern är så pass stolt över att Sverige har kunnat amortera på statsskulden, även om jag kanske tror att den typen av argumentation inte lugnar den restaurangägare som har svårt att amortera på sitt eget huslån i denna situation. Det är bra att satsningar har gjorts. De stöd som vi har varit med och tagit fram tillsammans är bra. Men som jag berörde i ett tidigare inlägg handlar de berättelser som vi har fått ta del av i diskussionerna inför denna debatt om att gängen har riktat in sig på nystartade krogar som därmed har svårare att få ta del av stöden. Det är alltså fortsatt en väldigt stor risk att hederliga företagare - krogägare som har drömt om att öppna en restaurang för att få höra sorlet från matsalen, ge den perfekta servicen, springa ut i köket och berätta att gänget vid bord 7 älskade kockens biff Rydberg - nu i stället möter en pandemi som slår undan benen på deras verksamheter och som en sur grädde på moset riskerar att möta kriminella gäng som försöker utnyttja deras allvarliga situation. Fru talman! Därför hoppas jag att justitieministern inte ser dessa debatter eller kritiken mot det som jag lyfter fram som ett problem och inte försöker fokusera på de politiska konflikterna. Problemet är kriminaliteten, och konflikten är med de kriminella gängen. Fru talman! När jag har möjlighet vill jag också rikta mig till landets krogägare: Vi vet att ni är frustrerade, men vi har inte glömt er. Men jag vill också rikta mig till den organiserade brottsligheten, om man mot förmodan ser denna debatt: Vi vet att ni har bra självförtroende just nu. Men vi har inte glömt er heller. Till dem som oroar sig för hur den organiserade brottsligheten ska utnyttja pandemin vill jag säga: Jag förstår er oro. Men samhället står starkt och är på er sida.
Fru talman! Detta är vi naturligtvis eniga om. Det är klart att vi står på deras sida, alltså de som har hotats, förföljts och trakasserats av de kriminella. Däremot är jag inte så övertygad om att de kriminella har särskilt gott självförtroende, därför att många av dem sitter inne nu. Vi har 1 000 fler frihetsberövade nu än vi hade för bara två år sedan. Och polisen över hela landet gör just nu ett mycket bra arbete genom att sätta åt dessa kriminella gäng på ett sätt som jag skulle vilja säga aldrig har skett tidigare. Jag ser i Malmö, Stockholm, Göteborg och Uppsala hur polisen så att säga använder sig av sina nya resurser, sina nya lagmöjligheter och sina nya verktyg på ett sätt som vi inte har kunnat se tidigare. Som jag var inne på tidigare finns det då inga genvägar, utan det handlar om att nöta dag efter dag och bura in dessa individer en efter en så fort man kan få tag på dem och, som sagt, fylla upp häkten och fängelser. Då får vi se till att också bygga ut den delen, så att vi klarar av att hantera detta. Jag tror därför inte att det finns några olika uppfattningar i fråga om detta, utan så är det. Jag kan garantera både de näringsidkare som Hannes Hervieu talar om här och de som eventuellt ser denna debatt att vi kommer att fortsätta att förstärka de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att bekämpa denna typ av kriminalitet. Vi arbetar då vidare med det som vi kallar 34punktsprogrammet. Det innehåller inte bara 34 åtgärder, utan jag tror att det är ett hundratal åtgärder, mot den organiserade kriminaliteten. I fråga om detta kommer det lagstiftningsförändringar under de kommande åren som ännu mer förstärker möjligheterna att komma åt de kriminella gängen. Vi ska göra allt vi kan för att rycka upp denna gängkriminalitet med rötterna. Det kan jag garantera alla som ser på denna debatt.